Fru talman! Roland Utbult har frågat mig hur jag avser att säkerställa att intentionerna med den nya spellagen ska uppfyllas. Sedan den 1 januari 2019 gäller att alla som erbjuder spel om pengar eller ett värde i pengar på den svenska spelmarknaden ska ha svensk spellicens och följa svensk spellagstiftning. Det främsta syftet med att genomföra reformen är att ta tillbaka kontrollen över den svenska spelmarknaden. Det är en viktig förutsättning för att kunna motverka spelmissbruk och uppnå ett starkt konsumentskydd. Överdrivet spelande kan förstöra människors liv, och åtgärder för att skydda mot spelmissbruk är viktiga. Det måttfullhetskrav och de andra begränsningar som finns för spelreklam ska följas. Med anledning av reformen gav regeringen Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden . Myndigheten kommer årligen under fyra års tid att redogöra för effekterna av omregleringen på nio områden gällande bland annat konsumentskyddet, folkhälsan och den personliga integriteten. Den särskilda utredaren Anna-Lena Sörenson har fått i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att upprätthålla en välfungerande spelmarknad. Utredaren får även föreslå andra åtgärder som behövs för att stärka regleringen av spelmarknaden. Regeringen har gett tillsynsmyndigheterna Spelinspektionen och Konsumentverket i uppdrag att senast den 1 september 2019 rapportera vilka åtgärder myndigheterna vidtagit för att se till att licenshavarna följer spellagen. Myndigheterna ska också redovisa vilka effekter som åtgärderna haft, exempelvis i form av rättelser. Jag kommer att följa utvecklingen noga och därefter ta ställning till om ytterligare åtgärder behövs.

Fru talman! Tack för svaret, ministern! Folkhälsomyndigheten talar om ca 170 000 personer som har spelproblem i vårt land. 82 000 barn drabbas, och många närstående. Var femte person i det här landet säger att de har någon i sin omgivning som har spelproblem. Det ska sägas att spel är ett nöje för de allra flesta. Det är dock inte det som vi talar om i dag; det vi debatterar i den här interpellationsdebatten är baksidan av spelandet och en mycket aggressiv marknadsföring som i slutändan drabbar barn. Den som spelar har själv ett ansvar, men spelbolagen har ett avgörande ansvar.

Det kommer att vara effekten av det beslut som fattas i dag. Effekten av beslutet är också att vi säkerställer att vi gör det vi kan för att skydda svenska konsumenter på en av de mest riskfyllda marknader som finns, nämligen spelmarknaden." Jag misstror inte ministerns goda intentioner och goda vilja. Nyligen kallade ministern till sig branschens aktörer till ett möte på Finansdepartementet. Ministern var inte nöjd med hur spelbolagen har tolkat lagen om måttfull marknadsföring, att höga krav på måttfullhet ska gälla vid marknadsföring av spel. Ministern säger i sitt interpellationssvar: "Det måttfullhetskrav och de andra begränsningar som finns för spelreklam ska följas." Måttfullhet må vara en dygd, men det är ett relativt begrepp. Det är också detta begrepp jag lite grann har hakat upp mig på när jag har följt utvecklingen av spelmarknaden och det nya licenssystem som vi har tagit fram. Jag var med i utredningsgruppen, och jag är nöjd med de kontakter som Finansdepartementet och ministern hade med oss i oppositionen under processen. Men vi är också många som vill veta vad som hände på mötet. Hur tog organisationerna emot kritiken från ministern? Vad blev resultatet av mötet? Och framför allt: Hur ser ministern på läget just nu?
Fru talman! Jag vill rikta ett stort tack till Roland Utbult för engagemanget i den här frågan, för samarbetet i samband med omregleringen av spelmarknaden under förra mandatperioden och även för uppföljningen av detta i och med denna debatt. Jag känner glädje när jag kan konstatera att denna typ av engagemang finns bland ledamöter med olika partitillhörigheter här i riksdagen. Då vet jag att vi i regering och riksdag kommer att kunna fortsätta att jobba tillsammans för att säkerställa att vi skyddar de svenska konsumenterna. Om det finns några spelbolag där ute som tror att de kan fortsätta att agera på ett sätt som utsätter konsumenter i riskzonen för allvarlig fara ska de veta att regering och riksdag i så fall kommer att agera. Precis som Roland Utbult sa har jag haft ett sammanträde med företrädare för de spelbolag som fått ta emot licens att bedriva verksamhet på den svenska spelmarknaden. Mitt budskap till dem var enkelt: Följ den svenska lagen! Det är svensk lag och inte maltesisk lag som gäller från och med den 1 januari. Denna lag ska skydda konsumenterna. Det kräver bland annat att ni har måttfull marknadsföring gällande marknadsföringens innehåll. Men om ni vill vara en hållbar bransch som genom våra riksdagsledamöter har svenska folkets förtroende att bedriva laglig verksamhet i Sverige måste ni också ta eget ansvar och jobba med självreglering. Det innebär att ni måste ta tag i de frågor som handlar om spelreklamens utformning och aggressivitet. Vad gäller mängden av och aggressiviteten hos spelreklamen är det nämligen svårt att säga att vi har en situation där vi kan vara tillfredsställda. Vi kan inte skydda våra konsumenter i det här läget. Jag gav spelbranschen fram till den 31 mars på sig att återkomma med en självreglering som innebär en märkbar förändring. Om spelbranschen inte kommer tillbaka med en sådan förändring som skyddar konsumenterna och som innebär att spelreklamens aggressivitet och mängd minskar kommer regeringen att agera, tillsammans med den här kammaren, för att säkerställa att vi har en lagstiftning som skyddar våra konsumenter också vad gäller spelreklam. Jag utesluter i det här läget inga alternativ. Jag vill understryka det: inga alternativ. Vi är beredda att vidta de åtgärder som krävs för att de svenska konsumenterna ska skyddas. Parallellt med detta har vi också gett de två tillsynsmyndigheterna i uppdrag att prioritera tillsynen så att vi får praxis kring begreppet måttfull marknadsföring. Vi ska genom domstolar och tillsynsmyndigheter sätta de ramar som ska gälla för den svenska spelmarknaden i enlighet med lagstiftningen och riksdagens vilja. Jag gör dock bedömningen att det kommer att krävas mer. Antingen väljer branschen att ta ansvar och visa att de är beredda att vara en hållbar bransch och självreglera, eller också kommer regering och riksdag att behöva agera med tvingande lagstiftning. Men en sak är säker: Vi kommer aldrig att svika de svenska konsumenterna på spelmarknaden. Vi har återtagit kontrollen efter två decenniers vilda västern på spelmarknaden. Det gjorde vi tillsammans med den här kammaren, och vi ska fortsätta att jobba tillsammans för att skydda konsumenterna.
Fru talman! Jag tackar minister Ardalan Shekarabi för svaret. Varje ord som ministern säger här förpliktar. Om det som ministern nu beskriver blir verklighet är jag den som kommer att vara allra gladast i den här kammaren. Jag har sett en del av de baksidor som finns på spelbolagens mottagarsida eller kundsida. Det är ingen rolig syn och det är inga trevliga berättelser man hör från människor som har drabbats. Det som jag tycker är ett viktigt uttryck här och som jag kanske inte tror att vi är hundraprocentigt klara med är det här med att höga krav på måttfullhet ska gälla vid marknadsföring av spel. Måttfullhet är ett ganska relativt begrepp. Det kan ju vara så att de egentligen inte bryr sig utan kör på som de har gjort nu sedan den 1 januari. Jag tycker att det inte har varit någon större skillnad i marknadsföringen mot tidigare. Det här är viktigt, och jag hoppas att ministern på något sätt kan utveckla hur man ska stadfästa ett uttryck som "måttfullhet" och sätta något slags värdering i uttrycket. Spelbolagens investeringar i reklam har närapå fördubblats de senaste två åren. Det kanske är en personlig reaktion, men budskapen tycks bli mer och mer provocerande, tvärtemot lagens syfte. Spelbolagen lade 7,4 miljarder kronor på spelreklam i Sverige 2018, och inget tyder, i alla fall just nu, på att detta minskar. Det räcker att man tar tunnelbanan på morgonen här i Stockholm eller slår på tv:n så får man se mängder av spelreklam. Alla känner till det här, tror jag, och många tycker att det är ett jätteproblem runt om i stugorna. "Säg upp dig på jobbet - köp en lott!" Så står det i en reklam. I en annan står det: "Du måste inte vänja dig." Och så är det en bild på en person som doppar en brödskiva i någon enkel soppa i ett väldigt spartanskt kök. Vi vet att det lockas på olika sätt att försöka få människor att satsa pengar. Att drabbas av spelberoende är inte fråga om svag karaktär, utan det är en sjukdom kopplad till signalsubstansen dopamin som Arvid Carlsson fick Nobelpriset för. Offren är som sagt många. I ena änden av detta finns entreprenörerna som har upptäckt den här enorma marknaden och i andra änden finns de som drabbas. Om det nu är så att spelbolagen fortsätter att trumma på med aggressiv reklam långt från måttfullhetens dygd, hur ser ministern på att förbjuda reklam så som man till exempel har gjort i Italien?
Fru talman! Vi utesluter inga alternativ. Det var jag väldigt tydlig med till spelbranschen i samband med mötet. Det har jag också varit tydlig med i kommunikationen både inför och efter mötet. Vi utesluter inga alternativ, vilket innebär att vi inte heller stänger dörren för att göra en grundlagsändring och införa det undantag från tryckfrihetsförordningen som gäller för alkohol och tobak i dag också på spelområdet om så behövs. Självklart är det inte förstahandsalternativet för regeringen. Vi vill i första hand att branschen tar eget ansvar och självreglerar och i andra hand att vi ska ha en lagstiftning om branschen inte tar sitt ansvar. Men vi utesluter inte ens ändringar i grundlagen om så behövs. Vi har en skyldighet gentemot våra medborgare. Svenska staten har återtagit kontrollen över den svenska spelmarknaden för att vi ska skydda konsumenterna, och då kan vi inte ha en situation där marknadsföringen används aggressivt mot konsumenterna och skapar sociala problem. Jag är väldigt glad över att konstatera det här engagemanget i riksdagen. Förra mandatperioden hade våra två partier många olika konflikter i grundläggande politiska frågor, faktiskt till och med i frågor om hur landet ska styras och vilken regering vi skulle ha. Men i den här frågan lade vi undan de konflikterna och skakade hand och jobbade tillsammans med egentligen samtliga borgerliga partier och regeringspartierna och drev igenom den här lagstiftningen. Vi kommer att fortsätta att jobba på det här sättet. Jag vill säga det här i kammaren så att det antecknas och förs till protokollet så att det blir tydligt för medborgarna att den här regeringen kommer att agera tillsammans med riksdagen. Jag kommer att besöka kulturutskottet inom kort för att redogöra för hur vi arbetar med de här frågorna, och vi kommer att ha exakt samma typ av nära relation och dialog som vi hade under förra mandatperioden i syfte att nå så bred parlamentarisk enighet som möjligt kring de här frågorna. Det här är ingen konfliktfråga i svensk politik, utan vi ska stå enade i kampen för en sund spelmarknad som skyddar konsumenterna. Vad gäller innehållet i kravet på måttfull marknadsföring anger lagstiftaren en hel del exempel på vad som inte är måttfull marknadsföring i propositionen om en omreglering av spelmarknaden. Det är inte på något sätt en exekutiv lista, utan det är som sagt exempel på vad som inte är måttfull marknadsföring. Syftet är att ge de rättstillämpande myndigheterna ett handlingsutrymme att kunna anpassa utvecklingen av rättspraxis till utvecklingen av marknadsföringen inom branschen. I slutändan är det Spelinspektionen, Konsumentverket och våra domstolar som sätter gränserna med utgångspunkt i de principer som finns i lagstiftningen och i förarbetena till lagstiftningen. Jag är dock övertygad om att det inte kommer att vara tillräckligt vad gäller mängd och aggressivitet, utan det här tar sikte på själva innehållet, alltså budskapet, i reklamen. Men den totala helhetsbilden av marknadsföringen påverkas inte av kravet på måttfullhet i den nuvarande lagstiftningen. Där krävs det antingen självreglerande insatser eller en lagändring.
Fru talman! Tack, ministern, för det fortsatta svaret! Jag uppfattar det som att ingenting kan uteslutas. I Italien införde man ett förbud mot spelreklam efter att man i en utredning såg att 1,3 miljoner människor hade problem med sitt spelande och bara 12 000 gick i någon form av behandling, och jag uppfattar det som att den möjligheten även kan finnas här om man inte skärper sig från branschens sida. Så uppfattar jag det, men ministern har ju ett anförande kvar och kan rätta till det ifall det inte stämmer. När jag gick hit i dag till den här interpellationsdebatten var motivet inte konfrontation. Jag tycker att vi har haft ett bra samtal här. Jag är uppfylld av det som Kristdemokraterna lyfte fram särskilt under utredningens gång, och det var att det är så många personer som har råkat illa ut. Det är många som drabbas. Som jag nämnde i början är det 170 000 enligt Folkhälsomyndigheten som spelar för mycket och ca 80 000 barn som drabbas och många, många andra närstående. Några gör sig en förmögenhet på andra människors olycka, och det är en stor mänsklig tragedi att många drabbas. Det är jag uppfylld av. Jag måste säga att jag är väldigt tacksam för ministerns svar. Protokollet kommer jag att spara och följa upp. Tack för svaren på min interpellation!
Fru talman! Jag vill återigen rikta ett stort tack till Roland Utbult för interpellationen, frågeställningen, engagemanget och viljan till samverkan i frågan. I den här frågan förenas regeringen, samarbetspartierna och även Kristdemokraterna och fler partier i kampen för en sund spelmarknad. Det är glädjande. Det var få som trodde att vi skulle lyckas med att omreglera spelmarknaden. Men en av orsakerna till att det lyckades var inte minst engagemanget från Kristdemokraterna och Roland Utbult. Det är värt att nämna och erkänna det här. Precis som jag sa och som Roland Utbult bekräftar kommer vi att ha samma förhållningssätt nu. Vi ska jobba tillsammans. Det finns ingen anledning att bygga upp ett avstånd mellan riksdag och regering. Här jobbar vi tillsammans, följer utvecklingen och vidtar åtgärder. Det som är bra, som jag också sa i interpellationssvaret, är att vi har en pågående utredning. Det ger oss möjlighet att låta utredningen djupdyka i de rättsliga frågeställningar som är relevanta i processen. Skulle det vara på det sättet att det krävs en lagändring är den processen redan igång i och med att vi har en sittande utredning. Inom ett par veckor får vi också underlag från Statskontoret som kommer att ge oss en tydligare bild av hur spelomregleringen har påverkat inte minst förhållandena för konsumenter. Då kan vi bygga våra slutsatser och vidare åtgärder på kunskap. Vi vet också att Folkhälsomyndigheten tar fram underlag som kommer att användas av Statskontoret. Där följer vi egentligen spelkonsumenternas beteenden på den svenska marknaden, inte minst efter omregleringen. Vi har alltså goda förutsättningar för att göra det som är vår plikt: att återta kontrollen över spelmarknaden.